Fru talman! Först vill jag tacka miljöministern för det svar som hon levererar på mina frågor i den interpellation som var ställd till statsrådet Ulrica Messing. Det var spännande att invänta svaret och se vem som skulle svara på dessa frågor, eftersom ansvaret för skogsfrågor är delade på ett antal departement, ministrar, statsråd, statlig ägargrupp, myndigheter och bolag. Vad Vänsterpartiet hoppas på är att staten ska ha en samlad skogspolitik som når fram till alla dessa inblandade och att de olika företrädarna för landets skogspolitik och statens skogsägande arbetar för att staten ska vara ett föredöme i sitt brukande och användande av sin egen skog. Om landets högsta ansvariga myndighet för miljön under utförande av ett regeringsuppdrag får fram nya vetenskapliga data som visar att det finns fler skyddsvärda miljöer med hotade arter och i övrigt mycket höga bevarandekvaliteter, borde den ansvariga miljöministern glädjas och arbeta för att dessa sista internationellt sett extremt sällsynta områden bevaras. Miljöministern borde låta sig inspireras och fyllas av höga naturvårdsambitioner och av det faktum att det finns ytterligare några områden kvar i landet som inte har förstörts av det storskaliga industriskogsbruket utan har kvar tidigare okända höga skyddsvärda kvaliteter. Naturvårdsverket, landets högsta miljöansvariga myndighet, har gjort en noggrann vetenskaplig inventering av de statliga skogarna, och man har efter strikta och välkända kriterier dokumenterat, som sagts, 885 skogar på sammanlagt 320 000 eller 340 000 hektar som är skyddsvärda. Hoten mot dessa skogar är dock akuta. Ca 45 % av de mest värdefulla områdena är av de statliga markägarna klassade som produktionsskogar. Hälften av de mest skyddsvärda delarna av de berörda skogarna på statens mark riskerar alltså att avverkas. Det finns också färska exempel på avverkningar. I juni 2002 gavs Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra en naturvärdesbedömning av all statlig skogsmark och att bedöma vilka av dessa marker som behöver ges ett formellt skydd. Det uppdraget är redovisat i en rapport, men den rapporten har inte sänts ut på remiss. Varför inte? Hade det inte varit ett lämpligt sätt att föra ut rapporten på och få in synpunkter från breda intressen som är berörda av svensk skogspolitik? På Vänsterpartiets och den samlade svenska och internationella miljörörelsens frågor svarar ministern att hon inte tänker vidta några åtgärder för att stoppa eventuella avverkningar i de 885 berörda skyddsvärda områdena. Ministern poängterar bara att det är viktigt att inventeringarna fullföljs. Men det borde vara en vetenskaplig självklarhet för alla. Lika självklart borde det vara att inga åtgärder tillåts i de skyddsvärda områdena som förstör områdets skyddsvärde. Som det allvarligaste exemplet på sin defensiva miljöambition avslutar ministern sitt naturvårdsresonemang i svaret med att säga att vi inte ska öka ambitionerna för att skydda de sista skyddsvärda skogarna i Sverige. Ny kunskap påverkar tydligen inte regeringen. Varför lägger man då ut inventeringsuppdrag på myndigheterna, om resultaten inte har någon betydelse? Därför ställer jag frågan igen: Är det enligt miljöministerns bedömning logiskt att inventera klart först och sedan besluta om hur Sveriges sista utpekade skyddsvärda naturskogar ska förvaltas?

Fru talman! Syftet med statligt skogsägande är bland annat att statligt skogsbruk ska vara ledande inom både natur och kulturmiljövård, inom produktion av virke och andra nyttigheter och tjäna som föredöme för hela skogsnäringen. Statligt skogsägande ska genom långsiktig förvaltning av större sammanhängande områden bevara biologisk mångfald och från natur och kulturmiljösynpunkt värdefull skogsmark. År 2003 genomförde Naturskyddsföreningen en granskning av en mindre del av Sveaskogs markinnehav i Västerbotten för att utröna kvaliteten på bolagets avsättningar för naturvård. Det framkom att bolaget klassat skyddsvärd urskogsartad skog som vanlig produktionsskog och att man i flera fall avsatt skogar med relativt låga naturvärden och i stället avverkat näraliggande skogar med höga naturvärden. Områden som av länsstyrelsen bedömts som opåverkade urskogar var klassade som vanlig skogsmark av Sveaskog och undantogs inte från skogsbruk. Man fann till och med att 200-400-åriga tallar hade avverkats. När tallen har nått den åldern är den väldigt karaktäristisk till sitt utseende och lätt att skilja från mer ordinära tallar på 100-150 år. Det fanns alltså exempel på dels 200-400-åriga tallar som hade avverkats, dels en hel del 200-300-åriga. Inlandet i Västerbotten är landets i särklass största skogsregion med drygt 1 miljon hektar produktiv skogsmark. Nedanför den fjällnära skogen är bara 0,4 % skyddad i naturreservat och biotopskydd. Mer än 60 % av skogen är yngre än 60 år. Där finns exempel på tusentals hektar som är helt slutavverkade. Mycket av skogen har avverkats de senaste tio åren. Jägare som började jaga för tio år sedan har fått se all gammelskog avverkas över några kvadratkilometer, och i dag återstår bara hyggen och tallplantager. De här områdena ligger ofta långt från de stora vägarna, så det är svårt för vanligt folk att upptäcka dem. Det är genom tips från jägare som det här har kommit fram. Jag vill ställa två frågor i anslutning till detta. Är ministern beredd att verka för att skyddsvärd skog nedanför fjällnära skog bevaras? Där är bara 1,5 % av skogen bevarad, och i inlandsskogsbruket är det bara 0,4 %. Det borde väl inte vara något problem att säga att den skog som befunnits vara skyddsvärd ska bevaras. Den andra frågan är, i likhet med förre talarens, om ministern är beredd att verka för att den skog som har befunnits vara skyddsvärd ska sparas till dess att inventeringen är klar och till dess att man har diskuterat färdigt hur prioriteringarna och planeringen ska se ut, tills man har en gemensam policy.

Fru talman! Det fanns en tid när skogen bara ansågs vara skog och en outtömlig råvara som på mest effektivt sätt skulle få växa, avverkas och fraktas som råvara till industrin. Nu är situationen annorlunda. Förra året var ett rekordår för skogsbruket, och virkesbristen sägs ha blivit akut. Men det har den inte blivit, som många vill påstå, genom reservats eller skyddsavsättningar utan genom att vi har fått en ny skogsmarknad de senaste åren. Fler använder skogens produkter, och vi har stora brister i röjning, gallring och plantering - saker som påverkar tillgången på råvaran både i det korta och i det långa perspektivet. Finns det inte skog så att den räcker till för alla intresserade parters användning är det ett bevis på att det är en överexploatering, och avverkningen får slå till reträtt. Det är inte behovet av avsättningar av skyddade områden som ska slå till reträtt för en överexploatering. Vi har sett hur det har gått i den marina miljön, där näringen inte velat göra stopp för uttag av havets resurser utan har överexploaterat resursen. Man har heller inte velat acceptera skyddade områden för att öka tillväxten av resursen. Det har varit svårt att få acceptans för selektiva redskap, vilket i skogstermer är en form av gallring som man kan jämföra med. Det finns flera andra likheter. Det behövs en klar och handfast politik på båda områdena som ser till att vi har naturresurser för olika ändamål. Det är många intressen som ska ha del av naturresurserna och dess värden. Det är en viktig politisk fråga att hantera. På båda politikområdena finns det också andra näringar samt rekreation och sociala intressen och värden som måste hanteras. Det är inte bara råvaruproduktionen som ska gälla. Att hugga ned skyddsvärda statliga skogar innan hela inventeringen är klar är att spela bort ess innan man ens vet vilka kort man har fått. Har man som mål att spara de mest skyddsvärda skogarna är det nödvändigt att inventeringen är klar innan man ger sig på att avverka i de områdena. Normalt brukar inte ministrar spela bort korten. Men när det gäller miljö och skog i kombination är frågan om inte ministrarna gjorde detta när de i mars under ett möte med de fyra ministrarna, skogsminister Ulrica Messing, miljöministern, finansminister Bosse Ringholm och näringsminister Leif Pagrotsky, tydligen beslutade att inte vidta några åtgärder för att stoppa eventuell fortsatt avverkning i de skyddsvärda statliga skogarna. Det har i inventeringen identifierats ett flertal unika områden ovanför den fjällnära gränsen. Dessa områden bör enligt Naturvårdsverket undantas från skogsbruk permanent. Trots att myndigheterna inte vill se någon avverkning i de utpekade områdena har de två största statliga skogsförvaltarna, Fastighetsverket och Sveaskog, som ska vara statliga föredömen, antytt att de inte kommer att respektera inventeringen. I stället kommer de att avverka där de själva anser det lämpligt. Hur ser miljöministern på ett permanent undantag från skogsbruk för dessa känsliga områden?

Fru talman! Det statliga skogsbruket ska som sagt vara ett föredöme ur miljösynvinkel och ekologisk synvinkel. Statens bolag ska vara ett föredöme för andra skogsbolag. Som jag sade tidigare är 0,4 % i inlandet nedanför den fjällnära skogen skyddat. I Västerbotten handlar det om 0,7 %. I dag är virkesbristen så akut att skogsbolagen till och med avverkar det som alltid lämnats tidigare: skogsridåer runt byar och fiskevatten, bergsbranter, myrholmar och så vidare. Förutom de 0,7 % som är sparade nedanför den fjällnära skogen är resten av de 4 % som är skyddat svårföryngrat och svårtillgängligt. Till stora delar är det mycket lågproduktiv fjällskog. Om läns och skogsstyrelserna lyckas med sina mål enligt Levande skogar kommer knappt 5,5 % av Västerbottens produktiva skogsmark att vara skyddad som reservat och biotopskydd 2010.

Om dessa skogar tillåts huggas ut innan man är klar med sina bedömningar av hur naturskyddet ska skötas så har vi ju missat hela grejen. Det förefaller fullkomligt orimligt att så ska ske. Vi har ju inget att skydda efter att vi har tagit det bästa.

Fru talman! Jag väntar mig ett svar på varför man inte gick ut med rapporten på remiss. Det tycker jag hade varit mycket lämpligt att göra för att få ett bredare perspektiv. Miljöministern skriver i svaret på interpellationen att statens skogar ska förvaltas på ett föredömligt sätt för att trygga ett uthålligt skogsbruk på dessa marker. Jag hoppas att vi ska kunna ha ett föredömligt och uthålligt skogsbruk på all skogsmark. Ska nu statens skogar förvaltas på ett föredömligt sätt för att trygga ett uthålligt skogsbruk och vara ett föredöme när det gäller naturvårdshänsyn i skogen är det nödvändigt att avverkningarna inte heller sker innan en politisk process skett där man beslutat hur skyddet av skyddsvärda skogar ska ske och hur miljömålet Levande skogar ska utvecklas utifrån den nya kunskap som har kommit fram. Regeringen har möjlighet att ge direktiv till de bolag de äger som är verksamma i skogen. Regeringen har även möjlighet att skapa utrymme för skogsmyndigheten, Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelserna att fullfölja den politik som majoriteten har när det gäller skogen. Frågan är bara: Vet regeringen vilken skogspolitik den vill ha? Kan regeringen få ihop en sammanhängande och hållbar skogs och miljöpolitik som skapar förutsättningar för att även andra aktörer som är beroende av skogens värden kommer till tals? Frågan bör ställas - och den är ställd.